Herr talman! Saken är litet mer komplicerad än så, för det finns enligt socialtjänstlagen en skyldighet för kommunerna att tillhandahålla barnomsorg, inte bara för 6-åringar utan även för andra. Skillnaden mellan 6-åringarna och de övriga barnen är att kommunen är skyldig att anvisa en plats för 6-åringarna. Någon sådan skyldighet finns inte när det gäller de övriga. Det har enligt min uppfattning visat sig att den här regleringen är otillräcklig, såsom den ser ut för närvarande. Därför tycker jag att det finns anledning att skärpa lagstiftningen, antingen så att man har en uttalad rättighet eller så att skyldigheten är tydligare för kommunerna än vad den är enligt dagens lagstiftning. Exakt hur det lagtekniska skall regleras har regeringen ännu inte tagit ställning till, men det principiella beskedet har jag givit tidigare, och jag har upprepat det i dag: Regeringen återkommer till hösten med ett förslag till utvidgad lagreglering. Utvidgad lagreglering säger jag därför att saken inte är oreglerad i dag, utan det finns redan en reglering i socialtjänstlagen. Det vi överväger nu är en skärpning av socialtjänstlagen på den här punkten.
Herr talman! Regeringen återkommer till hösten, säger socialministern. Men socialministern är väl medveten om vad som pågår i kommunerna, att kommunerna slaktar barnomsorg? Hur kommer det att se ut till hösten? Om socialtjänstlagen verkligen hade den skärpa som behövdes, skulle det inte gå att göra på det sätt som kommunerna gör i dag.

Herr talman! Då skulle jag rekommendera Bengt Westerberg att åka till Uppsala kommun och titta vad som pågår där. Man har helt enkelt sagt upp all barnomsorgspersonal, i avsikt att kraftigt skära ner barnomsorgen. I samband med denna slakt -- jag vill verkligen kalla det för slakt -- behandlas ju barnen väldigt illa. Kanske all personal i en barngrupp försvinner. Förhoppningsvis ersätts den av annan personal, men då kanske inte med lika stor personal eller med personal som har samma utbildning.

Herr talman! Odd Engström har frågat mig vilka regionalpolitiska satsningar som Dalfolket kan räkna med. Frågeställaren anger som bakgrund till frågan att regeringen nu försöker sälja ut statliga tillgångar, bl.a. SSAB och Domnarvets Jernverk i Borlänge. Han hävdar att försäljningsintäkterna skall användas till samhällsinvesteringar. Statens främsta uppgift inom närinspolitiken är att ange ramar och regelsystem för näringslivets verksamhet och bidra till att skapa betingelser för långsiktig tillväxt. Staten bör inte styra utvecklingnen i enskilda företag eller branscher. Regeringen har därför begärt och fått riksdagens bemyndigande att genomföra försäljningen av statligt ägda företag. För att inte minska statens förmögenhet har regeringen föreslagit att dessa medel bör användas till investeringar i infrastruktur, som skapar förutsättningar för tillväxt, eller för att amortera statsskulden. De resurser som frigörs för investeringar skall självfallet komma olika regioner till del.
Herr talman! Jag vill först tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Låt mig börja med en precisering. I det inledande stycket i svaret säger arbetsmarknadsministern att frågeställaren ''hävdar att försäljningsintäkterna skall användas till samhällsinvesteringar''. Nej, herr arbetsmarknadsminister, jag hävdar att SSAB och därmed Domnarvets Jernverk inte skall försäljas. Men om nu så blir fallet, har regeringen hävdat att man skall använda sina resurser bl.a. för samhällsinvesteringar. I detta inte särskilt klarläggande svar sägs det att frågan är om dessa medel skall användas för infrastruktursatsningar -- som skall skapa förutsättningar för tillväxt, enligt vad arbetsmarknadsministern säger -- eller användas för att amortera statsskulden. Detta är ett viktigt val. I regeringsrummet är arbetsmarknadsministern omgiven av nog så glupska skattesänkare. Som gammal budgetminister vet jag att ett sätt att skapa utrymme för skattesänkningar är att amortera statsskulden, pressa statsskuldsräntorna och minska belastningen på statens utgiftssida. Är det också arbetsmarknadsministerns argumentation i regeringsrummet, eller är det den gamle kämpen för regionalpolitik som i regeringsrummet talar för samhällsinvesteringar och regionalpolitik? Mina frågor till arbetsmarknadsministern är: Vad tycker arbetsmarknadsministern själv? Tycker han att man skall sänka statsskulden med dessa pengar och därigenom få ned skatterna, och i så fall för vem? Eller skall man använda pengarna för samhällsnyttiga investeringar i regionalpolitiken?
Herr talman! Det finns stora behov när det gäller att förbättra rikets infrastruktur. I regeringsförklaringen står det ju att hela landet skall ha bra vägar och goda järnvägar. Som Odd Engström känner till tidigareläggs nu ett antal investeringar för att underlätta i lågkonjunkturen. Det kommer nya sådana förslag i kompletteringspropositionen på fredag. Jag ser det som synnerligen nödvändigt att skapa goda villkor för samtliga företag och regioner. Det går inte att nog understryka vikten av framkomlighet på olika sätt. Hur fördelningen blir mellan olika områden beror också på den mängd som skall säljas ut. Man skall naturligtvis inte hantera försäljningen så, att det blir en sämre ägare, utan man måste få en minst lika bra ägare som staten. Det är ett ansvar för dem som handhar dessa utförsäljningsfrågor. För min del vill jag inte göra någon sådan precisering som att t.ex. 90 % av försäljningspengarna skall gå till infrastruktur och 10 % till statsskuldsamortering, men jag vill understryka vikten av en god infrastruktur.
Herr talman! Nu börjar det att bli klarare, och det är jag mycket tacksam för. Tack för att vi tog oss en liten bit längre. Arbetsmarknadsministern sade att vi skall vänta några dagar, och sedan får vi se vad vi har att hoppas på i fråga om insatser. Jag skulle gärna vilja hjälpa arbetsmarknadsministern litet grand på traven. I Dalarna är man alldeles klar över att om man förlorar en så säker och stadig utkomstmöjlighet som SSAB och Domnarvet utgör för en osäker framtida ägarkonstellation, måste denna ersättas och följas upp med mycket konkreta insatser. Låt oss börja med kommunikationerna. På det området behövs det viktiga satsningar. Får vi på torsdag i kompletteringspropositionen bekräftelse på att regeringen går in och stärker Bergslagspendeln, kopplingen till Mälarbanan som skall gå över Borlänge? Får vi veta mer om de snabbtåg som är oerhört viktiga för förbindelsen Falun--Mora-- Borlänge--Märsta--Arlanda--Stockholm? Är det sådant som vi får höra om några dagar?
Herr talman! För ett tag sedan lades det fram ett ordentligt paket när det gäller större objekt. Nu står framför allt en mängd mindre objekt på tur. Medel till dessa kommer inte att fördelas av regeringen utan av vägverket. Många mindre objekt har den fördelen att de är väldigt lönsamma sett från infrastruktursynpunkt. Dessutom kan de mindre objekten sättas i gång omedelbart, samtidigt som de kan läggas ut över hela landet på ett bra sätt.

Herr talman! Jag tycker att jag är oerhört tillmötesgående när jag diskuterar en del av den kompletteringsproposition som föreläggs riksdagen på fredag. Det hela rör sig om en summa pengar som skall fördelas på vägverkets regioner och komma det mindre vägnätet till del.
Herr talman! Man skall uppträda anständigt. Vi skall inte föra den här frågan längre i dag. Låt oss se detta som det första samtalet. Nu skall vi ta del av kompletteringspropositionen. Sedan skall vi tillsammans med Dalfolket å ena sidan grunna litet grand på vad det innebär att sälja ut en trygg och säker verksamhet, skött av en seriös och långsiktig ägare till någonting som kan vara mycket osäkert. Å andra sidan får vi se regeringens villighet att följa upp detta med förstärkningar genom samhällsinvesteringar på olika områden. Låt oss återkomma, herr arbetsmarknadsminister, när vi båda i lugn och ro har läst denna kompletteringsproposition. Dalfolket vill nog veta litet mer än man fick veta i dag.
Herr talman! Såvitt jag förstår sköts SSAB på ett hyggligt sätt. För min del förutsätter jag att det om och när försäljning sker blir en minst lika seriös ägare. Det som vi här i dag resonerar om finansieras inte på något sätt med eventuella utförsäljningspengar, utan det handlar om nya budgetpengar som anslås direkt.
Herr talman! Det finns nog tyvärr, herr arbetsmarknadsminister, anledning till ganska stor oro i Dalarna. Regeringen har faktiskt en näringsminister som inte talar om om han skall sälja ut SSAB. Han talar i stället -- som vi har förstått -- på regeringens vägnar om att han skall sälja ut SSAB. Att över huvud taget sälja ut stålverk har sina problem. Att sälja ut stålverk i den typ av konjunktur som vi för närvarande har innebär mycket stora osäkerhetsmoment. Det blir mycket stora problem att leta efter långsiktiga, säkra och uthålliga ägare i en sådan konjunktur. Det handlar inte om SSAB skall säljas, herr arbetsmarknadsminister. Arbetsmarknadsministern är kollega med en näringsminister som har slagit fast att det skall säljas, och att det skall säljas fort.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret -- ett svar som defenitivt inte gläder vare sig mig eller Älvsbyn kommun. Jag hade faktiskt hoppats att arbetsmarknadsministern skulle ha en liten gnutta förståelse för den situation som Älvsbyn kommun befinner sig i. Det är naturligtvis riktigt att den socialdemokratiska regeringen stod bakom den regionalpolitiska propositionen. Vid det tillfället var emellertid Centerpartiet väldigt aktivt när det gällde att driva frågan om Älvsbyn mot regeringens förslag. Så var även jag. Därför ställer man sig väldigt förvånande till hur arbetsmarknadsministern i den position som han nu har kan föreslå en utvidgning av stödområdena till likartade kommuner i de fyra nordligaste länen, där Älvsbyn som enda kommun fortfarande beviljas en nedsättning med endast fem procentenheter. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern: Vilken bedömning har man gjort för att Älvsbyn bör kvarstå med denna nedsättning? Älvsbyn har defenitivt en inlandskaraktär och omges dessutom av stödområde 1-kommuner.

Herr talman! Jag är lika förvånad över arbetsmarknadsministerns ovilja att inse och förstå varför jag driver den här frågan. Jag drev den faktiskt vid den behandling som ägde rum för ett tag sedan i riksdagen. Inför årets behandling var vi från Norrbotten helt övertygade om att det var ett misstag att Älvsbyn inte placerades om i stödområde. Därför väckte vi en motion. Älvsbyns kommun skrev också ett brev till utskottet med en hemställan om en ändring av den kanske bortglömda upphöjelsen av Älvsbyn till stödområde 1, som vi trodde att arbetsmarknadsministerna före årets behandling kanske hade genomfört. Men den förhoppningen torde grusas ordentligt om man ser till dagens frågestund. Hoppet till Centern är tydligen ganska ute. Mot bakgrund av den kritik som Centern drev mot den socialdemokratiska regeringen borde denna fråga ha funnits med vid årets behandling. Dessutom var Centerpartiet väldigt kritiskt mot oss länsföreträdare och förde upp frågan till en lokal nivå, där man hävdade att vi med passivitet såg på hur frågan behandlades.
Herr talman! Det var den socialdemokratiska regeringen som föreslog Älvsbyns placering och att kommunen inte längre skulle ha en nedsättning med tio procentenheter utan en nedsättning med fem procentenheter. Detta förslag fick ett ganska brett stöd i riksdagen. För någon månad sedan deltog jag i riksdagens stora regionalpolitiska debatt, där en socialdemokratisk riksdagsman -- en annan norrlänning -- starkt kritiserade att man över huvud taget utvidgade möjligheten till nedsatta sociala avgifter. Jag är övertygad om att Leif Marklund har en viss uppfattning om hur Älvsbyn skall placeras. Men partistödet saknas ju. Därför blir debatten något underlig.
Herr talman! Jag måste säga till arbetsmarknadsministern att om viljan hade funnits hos honom hade detta förhållande ändrats inför årets behandling. Men viljan från oppositionstiden att Älvsbyn skulle upphöjas till stödområde 1 fanns inte kvar. Denna fråga om Älvsbyn inom regionalpolitiken drevs då, inte från en enig centergrupp utan från norrländska Centern. Då ställdes naturligtvis hoppet till att en norrländsk arbetsmarknadsminister skulle hjälpa Älvsbyn i denna situation. Jag har fortfarande inte fått svar på följande fråga: Vilka jämförelser har man gjort med likartade kommuner i de fyra nordligaste länen för att komma fram till att Älvsbyn fortfarande skall vara placerat i stödområde 2, vilket innebär en nedsättning av de sociala avgifterna med bara fem procentenheter, då andra kommuner har fått en nedsättning med tio procentenheter?
Herr talman! Eftersom det är bara något år sedan som riksdagen på Socialdemokraternas förslag fattade beslut om en ny stödområdesindelning, var det nu inte läge att återkomma med justeringar. I den nuvarande arbetsmarknadssituationen är det väldigt många kommuner som önskar att bli placerade i ett stödområde. Men detta får inte vara en konjunkturell fråga, utan det är en långsiktig regionalpolitisk fråga hur man placerar in kommuner i stödområden. Därför kommer ett förslag att läggas fram om att vissa kommuner som är placerade i stödområde 2 kan placeras i stödområde 1 och att andra kommuner som inte är inplacerade i stödområden kan få bli tillfälligt inplacerade i sådana. Ett sådant beslut kommer regeringen att fatta under våren.

Herr talman! Det pågår en beredning i denna fråga inom departementet. Vad den kommer att resultera i kan jag inte uttala mig om i dag. Jag bara noterar att om Älvsbyn inte anser sig tillhöra denna fyrkant är det mycket förvånande att Leif Marklunds egen regering lade fram förslaget att Älvsbyn skulle höra till de tre kustkommunerna.

Herr talman! Jag återkommer i ett förslag till regeringen om hur jag ser på inplaceringen av olika kommuner i stödområden, och jag är inte beredd att i dag svara ytterligare på detta.

Herr talman! Jag tackar biståndsministern för svaret. Precis som biståndsministern säger är han inte direkt ansvarig för dessa åtgärder från början. Men detta ligger ändå på biståndsministerns bord. Därför tyckte jag att det var viktigt att få denna fråga belyst. Biståndet är ständigt under debatt, vilket jag tycker är bra. Så skall det vara. Det är ju dyrt hoptjänade skattepengar som går till biståndet, och då gäller det att pengarna används effektivt. Vad jag ifrågasätter är just om pengarna är effektivt använda. Det finns förklaringar till vart de här pengarna så att säga har gått. Det blir en ökad kostnad om 600 000 kr., säger biståndsministern i sitt svar. Vidare har biståndsministern begärt att få en detaljerad och tillfredsställande redovisning från Jag skulle emellertid vilja att biståndsministern något kommenterade starten för hela det här projektet. Varför skedde inte upphandlingen i konkurrens med andra företag, som skulle ha kunnat göra ett arbete här och som kanske också kunde ha gjort det hela billigare? Det finns uppgifter i tidningar som pekar på det faktum att det finns intressenter som skulle ha kunnat göra det här billigare. I Dagens Nyheter av den 8 april står följande att läsa: ''Det svenska biståndet till den polska skogsindustrin hade kunnat bli många miljoner billigare, om det företag som lämnat den lägsta offerten också fått uppdraget.'' Trots att konsultföretaget Scandiakonsult lämnat ett förslag som låg 13 miljoner lägre fick man inte uppdraget. Är det vanligt förekommande att man inte prövar det billigaste förslaget och på så sätt försöker använda pengarna mera effektivt?

Herr talman! Jag tror att det är värdefullt att man ganska så rutinmässigt har oberoende kontrollpunkter. Det skulle också betyda att de signaler som går ut till våra skattebetalare blir av den rätta sorten, så att inte misstanken uppstår att det finns band som inte borde finnas. Det skall finnas oberoende konsulter som granskar biståndsprojekt. Jag tackar biståndsministern för svaret. Vi får, som sagt, vänta på ytterligare klargöranden.

Herr talman! Först tackar jag för svaret. Det har varit tyst ganska länge om Kashmirs situation. Det är ungefär ett år sedan frågan om Kashmirs situation togs upp här i riksdagen. Det var i samband med kidnappningen av de två svenskarna Jansson och Loman. Då diskuterades Kashmirs situation litet mera perifert. Det är bra att biståndsministern till den indiska regeringen har framfört att den svenska regeringen med oro ser på situationen i Kashmir. Det är också bra att svenskt folk från UD skall åka ner för att med egna ögon se hur det förhåller sig. Sedan 1948, dvs. i 44 år, har Kashmirs befolkning väntat på att själv få bestämma sitt öde genom en folkomröstning. En sådan har alltsedan 1948 i resolution efter resolution utlovats av FN:s säkerhetsråd, men inget har hänt på den fronten. När britterna lämnade Indien 1947 -- som biståndsministern sade -- skulle Kashmir med sin muslimska majoritet, enligt principerna för Indiens delning, historiens logik, religionstillhörighet och geografiska placering ha gått till Pakistan. Men den hinduistiska maharadjan skrev under ett fördrag som innebar att Kashmir anslöts till Indien. Britternas företrädare lade då i all hast till en paragraf om att anslutningen till Indien måste ratificeras av en folkomröstning i Kashmir. Mellan 1948 och 1965 gjorde FN inga framsteg när det gällde att få till stånd en folkomröstning, inte minst på grund av Sovjetunionens konstanta veto. Indiens problem är att man, om landet nu skulle gå med på en folkomrösting och resultatet skulle bli negativt för Indien, är rädd för att det kan bli startsignalen för en upplösning av hela Indien. Indien har också försökt att ändra sammansättningen på befolkningen genom att flytta människor från olika folkstammar i Indien till Kashmir bl.a. för att urvattna Kashmirs muslimska identitet. Det har också skapat ett hat gentemot Indien. Dessutom har underjordiska militanta och politiska rörelser vuxit fram.

Herr talman! Jag hoppas verkligen att jag inte uppfattats så, att jag inte skulle tycka att det här är fruktansvärt. Jag tycker att det är mer än fruktansvärt. Men det konstaterandet betyder inte att jag ser någon lösning. Jag kan berätta för Margareta Viklund att jag i dag på eftermiddagen tog mig före att ringa upp den svenske diplomat som var FN:s medlare i Jag frågade honom: Följer du fortfarande, efter så många år, Kashmirfrågan? Ja, det gör jag, sade han. Jag frågade också: Ser du någon lösning? Nej, det gör jag inte, sade han. Tyvärr, och åter tyvärr! Gunnar Jarring menade att man får hoppas att det -- efter ytterligare någon generation, som har förträngt eller kanske glömt hur det gick till när den här anslutningen gjordes -- finns en lösning. Jag beklagar att det är så, men det är nog ändå verkligheten.
Herr talman! Jag har fått information om att också Kashmirs befolkning börjar känna en större otålighet över den situation som råder i dag. Mer och mer kräver man sin rätt. Den rätt som man eftersträvar gäller folkomröstningen. Man vill att löftet om en folkomröstning skall bli infriat. Anser biståndsministern att det är en omöjlighet?
Herr talman! Jag vet inte om jag kan bedöma om det är omöjligt eller möjligt. Jag vågar konstatera att det inte är säkert att en folkomröstning, med allt det som föregår omröstningen och allt det som kan inträffa efter ett möjligt majoritetsbeslut, skulle lösa problemen i Kashmir -- jag tror inte det.

Herr talman! Jag ber om ursäkt för min underskattning av takten i frågedebatten. Göran Magnusson har frågat mig om jag är beredd att medverka till sådan ändring i lagstiftningen att en miljömyndighet kan förbjuda markägare att försälja miljöbelastad mark. Vid besvarandet av Göran Magnussons fråga måste man hålla i minnet att det vid försäljning av en fastighet, oavsett i vilket skick fastigheten befinner sig, tillämpas skilda regler vad rör förhållandet mellan säljare och köpare och mellan säljaren och allmänheten. Vad avser förhållandet mellan säljare och köpare finns regler i jordabalken om köp av fast egendom och köparens och säljarens förpliktelser. Tvister dem emellan, t.ex. på grund av att säljaren inte har fullgjort sin upplysningsplikt i fråga om skador på fastigheten, avgörs i allmän domstol. Reglerna i jordabalken innebär således att säljaren måste iaktta vissa regler som i sig kan innebära en begränsning av hans handlingsfrihet. Vad gäller förhållandet mellan säljaren och allmänheten, i ett fall när fastigheten är förorenad av miljögifter, gäller förorenarens ansvar. I sådana fall företräds allmänheten av miljömyndigheterna. Huvudregeln enligt miljöskyddslagen är att den som utövar miljöfarlig verksamhet har ett ansvar för att sådana försiktighetsmått vidtas som förebygger eller motverkar skador på omgivningen. Detta ansvar kvarstår även efter det att verksamheten på fastigheten har upphört. Med andra ord kan man inte friskriva sig från ansvaret genom att överlåta fastigheten till någon annan. Om ett företag har gått i konkurs är konkursboet ansvarigt för att nödvändiga åtgärder vidtas. Avgöranden av regeringen och koncessionsnämnden för miljöskydd visar också att i sista hand kan fastighetsägaren göras ansvarig för att fastigheten saneras. Förorenarens ansvar kan utkrävas genom vitesföreläggande från naturvårdsverket, länsstyrelsen eller kommunens miljönämnd mot den som utövar eller har utövat en miljöfarlig verksamhet. De kringboende skyddas också av reglerna i miljöskadelagen och miljöskyddslagens regler om miljöskadeförsäkring. Enligt miljöskadelagen kan skadestånd utgå på grund av den skada som vållas genom verksamhet på en fastighet. En skadelidande enligt miljöskadelagen kan erhålla ersättning från miljöskadeförsäkringen enligt de försäkringsvillkor som har godkänts av regeringen, om den som har vållat skadan inte förmår betala skadestånd eller om skadevållaren är okänd eller om skadeståndsanspråket är preskriberat. Även om jag inte är beredd att medverka till den typ av lagstiftning som Göran Magnusson föreslagit, kan jag instämma i att det finns olika problem förknippade med sådana fastigheter där miljögifter lämnats kvar. Regeringen har därför tillsatt en utredning för att se om det finns möjligheter att utvidga miljöskadeförsäkringen och förbättra möjligheterna att utkräva kostnadsansvar av den som har förorenat marken. Det finns alltså anledning för mig att återkomma till dessa frågor.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det var ett långt och ganska utförligt svar. Jag fick till en början intrycket att det problem som jag identifierade och som föranledde min fråga egentligen inte var ett problem. Allt var löst. Konkursbon skulle kunna svara för miljösanering. Frågan är bara vem som skall betala, om det nu inte finns några pengar. Statsrådet hänvisar också till miljöskadelagen, som mera tar sikte på enskilds skada på grund av miljöstörande verksamhet och mindre på det förhållandet att marken faktisk är skadad och inte användbar. Jag har inte ställt frågan från den enskildes utgångspunkt såsom kringboende. I stället är det fråga om det som har uppmärksammats i Kvicksund, nämligen att Mälarskog har överlåtit ett markområde som är starkt miljöförorenat till en privatperson. Både länsstyrelsens och Västerås kommuns miljöinstanser har konstaterat att de inte kan göra särskilt mycket åt saken. Uppfattningen är att säljaren har kunnat friskriva sig från ansvaret. Det har inte heller gått att få stöd för någon annan uppfattning hos naturvårdsverket. Det är problem förknippade med detta förhållande. I annat fall hade regeringen knappast låtit tillsätta en utredning för att se om det går att utvidga eller förbättra möjligheterna till en miljöskadeförsäkring. Vad skall utredningen föreslå som skulle kunna förhindra att en sådan här situation uppstår? Vore det inte bättre att tillämpa min idé, dvs. att förbjuda vidareförsäljning av marken. Det finns andra möjligheter, såsom att ägaren lämnar en säkerhet för saneringsåtgärder e.d.
Herr talman! Det finns nu en utredning, och den har fått direktiv som gör det möjligt att också föreslå åtgärder på det här området. Jag medger utan omskrivningar att detta kan i vissa fall innebära risker för ansvarsundandragande vid en försäljning. Jag utgick från frågans formulering att detta handlar om det fall som har ägt rum i Västmanland och där Mälarskog är säljaren. Jag har noterat att det i det köpekontrakt som är upprättat mellan köparen, privatpersonen, och säljaren, Mälarskog, finns en klausul som fördelar ansvaret för de saneringsåtgärder på fastigheten som kan bli nödvändiga före visst datum. Detta gäller under förutsättning att köparen inte utför vissa handlingar, som kan frigöra olämpligt material. Så går det ju att uttrycka saken. Det är ju fråga om gifter. Båda parter har alltså varit medvetna om situationen, och det är iakttaget vissa mått och steg i köpekontraktet. Jag tror att det finns skäl att vidga diskussionen om ansvar längre än så. Det här är naturligtvis ett samhällsintresse, dvs. dessa frågor ingår i den utredning jag har nämnt.

Herr talman! Jag har direktiven här. Det finns ett förslag i direktiven som kan utnyttjas på det sättet. Men det är svårare när de gäller förfluten tid. Det handlar om att utredaren bör undersöka om det finns behov av att komplettera det nuvarande försäkringssystemet med en obligatorisk ansvarsförsäkring och i så fall lämna förslag om hur en sådan försäkring bör konstrueras. Influtna försäkringsmedel från en utvidgad försäkring bör på olika sätt kunna användas såväl i skadeförebyggande verksamhet som för att ersätta uppkomna skador. Det här är naturligtvis en modell för att hantera den sortens problem. En annan modell är förstås att införa förbud av olika slag. Men det behöver inte alltid vara den rätta modellen. Det kan också finnas nackdelar i den situationen.

Herr talman! Birgitta Johansson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att oförstörande provning av bl.a. trycktuberna i block 2 vid kärnkraftverket i Ignalina kan genomföras under den tid reaktorn är avställd för årlig översyn. Frågan föranleder mig att lämna ett förhållandevis teknikorienterat svar om det arbete som pågår. Jag har från statens kärnkraftinspektion informerats om att block 2 vid Ignalinaverket planenligt ställdes av för revision i början av förra veckan. I anslutning till avställningen reste en teknikergrupp, bestående av fem experter på oförstörande provning, till Ignalina för att genomföra bl.a. ultraljudsmätningar på rörledningar och komponenter i reaktorns kylsystem. Gruppen kommer från ett svenskt företag som har lång erfarenhet av provning i svenska kärnkraftverk. Teknikergruppens arbete ingår som en del i det samarbete kring kärnsäkerhet som bl.a. inletts mellan Sverige och Litauen och som på svensk sida koordineras genom kärnkraftinspektionen. Det är regeringens avsikt att fortsätta och förstärka detta samarbete, både med Litauen och med de övriga östeuropeiska staterna i vårt närområde. Birgitta Johansson tar i sin fråga också upp möjligheter att förebygga den typ av olyckor som inträffade i Sosnovyj Bor genom att företa provning och, vid behov, reparation av trycktuber. Av den information som kärnkraftinspektionen lämnat till mig om olycksförloppet i Sosnovyj Bor framgår det att orsaken till att det aktuella tryckröret brast var att kylvattentillflödet strypts. Detta var föranlett av att en bottenventil till tryckröret fallit sönder på grund av tidigare ovarsam stängning och att delar av den trasiga ventilen vid en kritisk tidpunkt hindrade kylvatten från att nå bränslekanalen. Tryckrörets tillstånd före olyckan var således utan betydelse i detta sammanhang. RBMK-reaktor är att bränslet och därmed tryckröret som bränslet befinner sig i snabbt överhettas och spricker. Det finns i dag inga system eller provningsprogram installerade vid de aktuella reaktorerna som kan förutse eller varna för denna typ av händelser. Tyvärr är det också så att reaktorns snabbstoppssystem, i nuvarande utförande, reagerar först när tryckröret brustit och därmed skapat ett onormalt övertryck i utrymmet kring reaktorn. Dessa och andra säkerhetsmässiga svagheter i RBMK-reaktorerna ingår bland de problemområden som kärnkraftinspektionen tillsammans med ett antal andra myndigheter och organisationer från Europa och från Canada för närvarande analyserar. Ett antal åtgärder som omdelbart måste vidtas har redan identifierats, och de pågående analyserna syftar till att klargöra vilka ytterligare säkerhetsåtgärder som är nödvändiga och vidta vid RBMK-reaktorerna för att nå en någorlunda acceptabel säkerhetsnivå i ett 3--5 års-perspektiv.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

Herr talman! Det var en liten kommentar som förvånade mig, och det var när Mats Lindberg sade att det var förvånande att regeringen inte ingripit tidigare. Sanningen är ju att vi har haft experter och representanter för myndigheter på plats långt före Sosnovyj Bor-olyckan. Det baseras dessutom på -- det vill jag gärna erkänna -- att 15 milj.kr. 1991. De pengarna har alltså använts för att helt enkelt få mera kunskaper om situationen, så allvarlig den är. Det arbetet växer nu i omfattning och kommer att kräva ytterligare stora resurser. Här har alltså inte förspillts någon tid när det gällt att försöka få grepp om situationen. Sedan finns det andra delar av den ganska beklämmande situationen när det gäller kärnkraften i österled som vi ännu inte har kunnat hantera, inte ens få information om. Det handlar naturligtvis om de läckage och annat som förekommer från förvar eller reaktorer inom områden som inte ens de baltiska staterna efter frigivningen ännu har tillgång till, eftersom de behärskas av rysk trupp.

Herr talman! Eva Zetterberg har frågat mig varför regeringen, som hon uttrycker det, vill förhala den angelägna frågan om relationerna mellan staten och kyrkan. Jag vill först understryka att regeringsbeslutet om att tillkalla en kyrkoberedning inte innebär en förhalning av denna fråga. Frågan om relationerna mellan staten och kyrkan har utretts under en lång följd av år. Under 1980 talet har det också genomförts reformer som har inneburit att kyrkan har fått en friare ställning. Den s.k. ERK-utredningen har nyligen lagt fram sitt slutbetänkande Ekonomi och rätt i kyrkan. Utredningen har bedömt de rättsliga och ekonomiska förutsättningarna för svenska kyrkans verksamhet i dag. Utredningen har presenterat tre olika tänkbara modeller för det framtida förhållandet mellan staten och kyrkan. Betänkandet är nu ute på en bred remiss. Samtidigt skall kyrkoberedningen utvärdera delar av de kyrkliga reformer som har genomförts under 1980-talet. Beredningen skall också se över den statliga regleringen av svenska kyrkans organisation och ekonomi. Den skall dessutom arbeta vidare med de frågor som föranleds av ERK utredningens betänkande och remissvaren. Arbetet skall bedrivas skyndsamt. Det skall vara avslutat senast den 1 december 1993. Tillkallandet av en kyrkoberedning innebär att arbetet med frågan om de framtida relationerna mellan staten och kyrkan nu intensifieras. När remisstiden för ERK-utredningens betänkande går ut kommer det att finnas en god beredskap att fortsätta arbetet med denna -- för kyrkan och staten -- viktiga fråga. Då Eva Zetterberg, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav andre vice talmannen att

Herr talman! Det är mycket viktigt att en så här stor fråga beslutas i största möjliga enighet, och då gäller det att ta ett steg i taget. Nu skall alltså frågan behandlas inom kyrkan, och företrädare för andra trossamfund kommer naturligtvis också att vara med som sakkunniga och tillfrågas i de delar som berör dem. Sedan skall vi gå vidare med den parlamentariska beredningen. Jag tror att det är nödvändigt att vi tar ett steg i taget, som jag sade, för att kunna nå så stor enighet som möjligt. Det är helt riktigt att frågan har behandlats många gånger, och det beror på att den är så pass känslig och på att det har funnits delade meningar. Jag har stor förhoppning om att vi skall kunna komma framåt i frågan, om vi behandlar den på rätt sätt -- och det tror jag att det här är.
Herr talman! En riksdagsbehandling av frågan i det här läget, när det redan ligger tre olika förslag att ta ställning till, skulle ändå kunna ge en fingervisning om vad som är huvudalternativet för den grupp som skall jobba med frågan. Menar civilministern att alla de tre alternativen nu skall hållas öppna och att man ingående skall arbeta vidare med dem? Det är ju som att upprepa ett arbete som redan är gjort.

Herr talman! Det var därför jag föreslog att en riksdagsbehandling skulle ske först efter remisstidens slut och att regeringen då kunde göra en sammanfattning av vad dels utredningen, dels remissinstanserna hade kommit fram till.

Herr talman! Berndt Ekholm har frågat mig om jag avser att medverka till att kasinospel med internationella regler blir tillåtet i Sverige. Den pågående lotteriutredningen har till huvudsaklig uppgift att undersöka och lägga fram förslag till åtgärder som positivt kan påverka folkrörelsernas möjligheter att öka sina intäkter genom lotterier och spel. Utredningen skall lägga fram sitt slutbetänkande i november i år. Lotteriutredningen anser i den till mig nyligen överlämnade rapporten Kasinospel i folkrörelsernas tjänst?, att kasinospelsverksamhet med internationella regler skall få etableras i Sverige i begränsad omfattning och i strängt reglerade och kontrollerade former. Folkrörelserna bör enligt rapporten tillföras överskottet från spelverksamheten till sin barn och ungdomsverksamhet. Jag avser att lämna över rapporten till statsrådet Bo Lundgren för vidare beredning. Jag menar att kasinospel med internationella regler till sin omfattning och karaktär är väsensskilt från folkrörelselotterierna och därför bör handläggas tillsammans med den statliga spelverksamheten. Regeringen kommer att göra en samlad bedömning av den fortsatta hanteringen av frågan. I det sammanhanget kommer alla aspekter att noga granskas. I avvaktan på regeringens samlade bedömning är jag i dag inte beredd att lämna något annat besked än att de sociala aspekterna kommer att väga mycket tungt för mig vid bedömningen.

Herr talman! Jag tackar civilministern för svaret. För några veckor sedan stod vi här i talarstolen tillsammans med ytterligare en debattör och diskuterade folkrörelsernas arbete och dess finansiering. Det är tydligen nu vi får se en del av svaret, när dessa två kasinoutredningar överlämnas. Först kommer Bo Lundgrens utredning och ger en oerhört glättad bild av vad det är frågan om. Det finns inga problem. Det är mycket tydligt att det är detta som regeringen bör genomföra. Efter det kommer lotteriutredningens delrapport. Den säger i klartext att kasinospelsverksamhet skall stå i folkrörelsernas tjänst. Det är en minst sagt utmanande titel. Jag noterade att civilministern underströk frågetecknet. Jag är rädd för att det blir ett utropstecken i den moderatledda regeringen. Varför skall man använda sådana metoder för att finansiera folkrörelserna? Jag kan inte förstå det. Det måste finnas andra metoder att tillgripa. Först har staten dragit till sig medel från andra lotterier och spel, och sedan har man också i skattereformen försvårat det för folkrörelserna, därefter driver man ut ideellt arbetande föreningar i en finansiering i sådana former. Jag tycker att det är en ohållbar situation. Jag ser att Dagen har kommenterat det här. Det är ju en tidning som är civilministern närstående. Där talar man om att detta kan ge en ökad frihet för de starka i samhället, för de kommersiella krafterna och för profitintressena. De kan få en prioriterad ställning i regeringsarbetet. Är det inte dags att ta till sig råden bl.a. från den här ledaren? Bör inte civilministern själv hantera den här frågan? Varför överlämnar hon den till skatteministern? Har den blivit en så het potatis för regeringen eller för kds att man inte själv vågar ta tag i frågan?
Herr talman! Berndt Ekholm är precis som jag intresserad av att folkrörelserna också fortsättningsvis skall ha möjlighet att finansiera sin verksamhet. Det var bl.a. den frågan vi diskuterade när vi senast stod här. Uppdraget till lotteriutredningen är just att man skall försöka finna former för att öka möjligheterna för folkrörelserna att finansiera sin verksamhet genom ökade intäkter av lotterier och spel. Utredningen har valt att se på möjligheten att låta kasinospel med internationella regler tillåtas i Nu är det meningen att regeringen skall överväga den här delrapporten, liksom det betänkande som en arbetsgrupp inom finansdepartementet har tagit fram. Frågan har ännu inte varit uppe på regeringens bord. Jag kan försäkra Berndt Ekholm att den kommer att få en ordentlig belysning ur alla aspekter när den hamnar där. Vi är sedan länge överens om att jag skulle överlämna den här delrapporten till skatteminister Bo Lundgren. Mitt motiv för det är det som jag angav i svaret. Jag menar att det är väsensskilt från folkrörelselotterier och det som behandlas på mitt departement att syssla med kasinon i internationell regi. Det bör man göra där man handhar den statliga spelverksamheten. Det finns ingen annan bakgrund än den, till att den här frågan lämnas över dit. Frågan har inte varit uppe ännu. Jag tror att den kommer att diskuteras livligt inom regeringen innan det kommer ett förslag.
Herr talman! Jag tycker att det är positivt att man lämnar ifrån sig utredningen med motiveringen att detta inte passar för folkrörelserna. Däremot tycker jag att civilministern borde ha tagit chansen, när hon nu hade den, att säga nej till ett sådant här förslag. Att låta folkrörelserna få pengar till sin barn och ungdomsverksamhet genom att ''klä av'' utsatta människor pengar, människor som kanske inte själva kan hantera en sådan här spelverksamhet, det är verkligen att låta ändamålen få helga medlen. Jag tycker att det är högst osmakligt. Jag tycker att folkrörelserna kan finna andra former att finansiera sin verksamhet än dessa. Är Inger Davidson också beredd att säga nej till att ta emot sådana här pengar och leverera dem till folkrörelserna, så att detta inte innebär att man bakvägen finansierar folkrörelserna genom denna typ av spelverksamhet?

Herr talman! Jag kan ha respekt för detta. Så måste man ju gå till väga. Båda utredningarna ligger ju på regeringens bord, och regeringen måste ta ställning till dem. När man läser dessa två utredningar får man en oerhört glättad bild. Man får intryck av att det nästan inte finns några problem utan bara fördelar. Detta skall bli en normal företeelse i Sverige, det skall gynna Sverigebilden, osv. Det vilar nästan ett löjets skimmer speciellt över rapporten från den utredning som Bo Lundgren har tillsatt. Ett gott råd till civilministern är: Läs utredningarna noga, och läs vad som står mellan raderna, inte minst i rapporten från den utredning som skatteministern har tillsatt. Det är mycket lätt att komma fram till att de här inte är någon bra utveckling för Sverige, vare sig för Sverigebilden, för folkrörelserna eller för någon annan finansiering. Mitt råd till Inger Davidson blir att hon bör försöka stoppa idéerna om att introducera internationellt kasinospel i Sverige.
Herr talman! Jag tackar för det rådet. Jag vill ändå gärna påpeka att man i delrapporten från lotteriutredningen på ett ganska bra sätt diskuterar de frågor som Berndt Ekholm tar upp. Man har ett resonemang om de sociala aspekterna, där man påpekar att det kan bli problem för enskilda människor som har svårt att behärska sin spellusta och att det kan drabba ganska hårt socialt. Man har också en särskild avdelning som man kallar Etik och moral, där man uttrycker att det är viktigt att samhället visar solidaritet med dem som inte klarar av detta och att man inte bara kan släppa allting fritt. Man talar också mycket om restriktioner. Om detta skall tillåtas, skall det ske inom mycket strikta ramar och med kontroll. Jag tycker därför att det är litet orättvist att säga att det alltigenom är en glättad bild som talar för verksamheten. Åtminstone gäller det lotteriutredningens delrapport.
Herr talman! Lotteriutredningens delrapport är något mer nyanserad än den rapport som har tillkommit på direktiv av Bo Lundgren. I den går man rakt på utan några krusiduller och ger faktiskt enligt min mening en mycket glättad bild. Jag menar att de negativa sidor som ändå finns i den här verksamheten har fått en mycket dålig behandling. Den är dålig i lotteriutredningens rapport, men den är särskilt dålig i rapporten från den s.k. På tal om etik och moral kan jag inte låta bli att återigen citera det jag tog upp i själva frågan. I lotteriutredningens rapport skriver man: ''Från etiska och moraliska utgångspunkter kan hävdas att spel om pengar tilltalar människans primitiva instinkter och skymmer sikten för livets bestående värden.'' Delar civilministern den uppfattningen?

Herr talman! Jag tycker då att regeringen mycket noga skall överväga frågan. Inte minst bör man i högre grad än vad som gjorts i de två utredningarna ordentligt tänka igenom de sociala konsekvenserna. Man måste ju trots allt se till de människor som befinner sig i en utsatt situation i livet. Man kan inte bortse från det. Jag tar de två utredningarna som ett litet tecken i skyn på hur stämningarna är i landet och även i den borgerliga regeringen. För valfrihetens skull skall man nu tillåta allt, och solidariteten med de människor som kan komma i kläm får stå åt sidan för var och ens frihet att göra som man vill. Det är ett mycket förrädiskt budskap och en förrädisk hållning, som jag är mycket rädd för.

Herr talman! Att bistå fattiga länders människor med hjälp och kunskap och att försöka bryta människors fattigdom är en ädel tanke. Att sprida kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter är en minst lika ädel tanke. Det tänks så många ädla tankar runt om i världen, men vad blir det av dem. Ser vi några praktiska resultat någonstans? Ja, några finns det självfallet, men fattigdomen växer, och den växer mest där vi pumpat in mest pengar, dvs. i Afrika. Det svenska biståndet som fyller 30 år i år har under socialdemokratisk ledning gått en törnbeströdd stig. Det började med en u-landsproposition år Palme. Mycket av biståndet gick till socialistiska diktaturer i tredje världen. Något har kommit människorna till del, men u-landsbiståndet har inte så sällan bidragit till att bevara diktaturer och motverka demokratiseringsprocesser. Socialistiska korrupta regimer har ''satt sprätt'' på vårt bistånd, utan att fattigdomen har lindrats. Detta är ett faktum och inte mycket att orda om, men vi kan konstatera att svenska folket skuldsatt sig på grund av ett omfattande u-landsbistånd till nästan ingen nytta alls. Nu har vi fått en borgerlig regering. Vi har fått en ny regering som skulle ta krafttag och utarbeta en ny strategi för biståndet, trodde en och annan. Även jag hade förhoppningar om en annan strategi. Det lät ju så bra i regeringsdeklarationen -- man skulle främja marknadsekonomi, och man skulle strypa biståndet till kommunistiska diktaturer som Vietnam och Cuba. Man minskar visserligen stödet till Cuba, men inte helt. Man minskar programlandsbiståndet till Vietnam och Kenya. Även Moçambique och Tanzania får neddragningar i programlandsbiståndet, men samtidigt fyller man på med näringslivsutveckling av ungefär samma omfattning som neddragningsbeloppen har. Många känner förmodligen inte till att medan landramen budgetåret 1990/91 för våra båda största mottagarländer var på 475 miljoner till 830 milj.kr. och till Tanzania 750 milj.kr. För nästkommande budgetår föreslår regeringen ungefär samma politik som tidigare. Samma SIDA tjänstemän är inkopplade och samma summa pengar utbetalas. Att ett nytänkande är nödvändigt och att man måste bryta upp slentrianmässigt handlande framgår med önskvärd tydlighet av de skandaler som dyker upp då och då. Jag tänker på skandalerna i Nicaragua, där sandinisterna lade beslag på biståndsutrustning, som skulle ha kommit fattiga bönder till del. Jag tänker på Moçambique, där vi kanske aldrig får fram hela sanningen om omfattningen av den korruption som ledde till att en svensk biståndsarbetare fick respass hem. Jag tänker även på den senaste affären, där BITS visade sig ha alltför dålig kontroll över ett Polenprojekt, med en svensk storbanksdirektör inblandad. Förmodligen har vi bara sett toppen på ett isberg. Jag är inte ute efter att leta syndabockar och skandaler, men regeringen måste inse att det krävs krafttag. Bryt invanda mönster hos SIDA och hos övriga institutioner och organisationer som är inkopplade på utvecklingsbistånd. Framtiden får visa om den nuvarande regeringens biståndspolitik leder fram till de vackra målsättningar som uttrycktes i regeringsdeklarationen. Man hoppades på ett trendbrott, men det mesta pekar på en succession av socialistik politik. Pierre Schori menar att bistånd är en omistlig del i u-ländernas möjligheter att lämna fattigdom och nöd. Så är det inte. Jag återkommer till detta när jag kommer till det som vi kallar parallellbistånd. Vilken syn har då Ny demokrati på biståndet? Till att börja med anser vi det oansvarigt mot våra uppdragsgivare, väljarna, att fortsätta pumpa in pengar i länder som har hög korruption och höga militära utgifter i förhållande till sin budget och där parallellbistånd ibland gör mer skada än nytta. I ett och samma land finns det kanske ett 20-tal olika pumpfabrikat och ett 10-tal olika slags traktorer. Vilka bekymmer skapar inte detta för mottagarlandet i form av en mängd besökande delegationer från givarländerna, i form av utbildningsbehov hos reparatörer och i form av olika reservdelslager. Ett sätt att lösa problematiken med det s.k. parallellbiståndet är att se till att endast ett fåtal länder fungerar som biståndsgivare till ett mottagarland. För detta krävs internationella övrenskommelser. Låt oss inse att biståndet måste samordnas bättre, även det bilaterala. Att sätta gränser för hur höga militära utgifter vi som givare skall acceptera att mottagarländerna får ha är svårt. Vi bör emellertid sätta fingret på problemet och påpeka för länder med stora kostnader för vapenköp att vi stryper biståndet om man inte ändrar sig. Varför ska vi ''pytsa ut'' 415 miljoner i bistånd -- det gäller Indien -- när indierna köper vapen för mer än 20 miljarder per år? Sak samma gäller korruptionsproblemet. Om vi finner att stora belopp försvinner i korruption så låt oss reducera biståndet med de belopp som har försvunnit. Vi är alldeles för flata! Varför skall vi finna oss i att våra skattepengar försnillas på andra sidan jordklotet? Att vara generös är ju alltid trevligt, och många svenskar känner medlidande med svältande och fattiga människor långt bort från vårt land. Så fort det har inträffat katastrofer öppnar vi plånboken och ger en slant. Men är det någon privatperson som går in på banken för att låna pengar och sedan ger bort de lånade slantarna till fattiga och svältande människor eller till länder där man funderar på insatser för demokrati eller mänskliga rättigheter? Nej så är det nog inte. Vi ger av det som vi har, men inte av det som vi inte har. Sverige som nation gör precis tvärtom. Vi skuldsätter oss i dag med mellan 70 och 100 miljarder och lämnar samtidigt omkring 15 miljarder i bistånd. Vilka skall betala för det? Delvis vi själva naturligtvis, som är med och fattar dessa beslut, men också våra barn och barnbarn som får dras med stora budgetunderskott och höga skuldräntor. Jag är inte inne på att vi skall slopa u-landshjälpen helt och hållet och på så sätt minska budgetunderskottet med 20 %. Men när vi själva har en ekonomi med mångmiljardunderskott, är det då riktigt att vi överträffar FN:s rekommendation om 0.7 % av BNI i form av ulandsbistånd? Vi höjer ju i stället ribban. Vi blandar bort korten för svenska folket genom att säga att vi ger 1 % av BNI i bistånd. Det gäller emellertid bistånd till länder utanför Europa. Vi lämnar ju dessutom bistånd på 1 miljard till länder i Öst och Centraleuropa. Utan att någon närmare har reflekterat över det -- regeringen har självfallet gjort det -- har vårt bistånd till vårt närområde, genom att det kallas för samarbete, ökat till mer än Vi i Ny demokrati vill förändra biståndspolitiken. Vi ser att mycket har gått fel, inte minst i Afrika. På andra håll -- i Sydostasien där man har fått mycket måttlig biståndshjälp -- har man att välstånd som ligger ljusår från de afrikanska ländernas. Vi måste inse att vi inte kan hjälpa alla. Låt oss då försöka lindra nöden i vår närhet. Inte kan vi hjälpa tredje världens länder genom att inte hjälpa säger någon. Jo, när man i nuvarande biståndsmottagarländer inser att biståndet ebbar ut, måste man själv ta itu med problemen och kan inte längre förlita sig på att andra hela tiden rycker in med hjälp. Vår idé om hjälp till självhjälp är sund, men den har för många länder inneburit ett biståndsberoende som inte har varit nyttigt för mottagarlandet. Samma sak skulle i och för sig kunna inträffa om man följer vår rekommendation att fördubbla biståndet till våra grannar på andra sidan Östersjön. En väsentlig skillnad är att länderna i Öst och Centraleuropa har en struktur som mer liknar vår egen. Vi har därför lättare att tillsammans med mottagarländerna se vad som verkligen behövs. Vi bör också ha bättre möjligheter till kontroll och uppföljning. Administrationen förbilligas självfallet också om vi flyttar biståndsarbetare från avlägsna länder till mer närliggande länder. Vi i Ny demokrati föreslår en neddragning av biståndet till utomeuropeiska länder med omkring 3,4 miljarder. I detta belopp ingår reducering av det multilaterala biståndet med drygt 700 milj.kr. Vi anser inte att det är nödvändigt att just Sverige skall vara bäst -- eller värst -- bland givarna till olika FN fonder. SIDA-biståndet vill vi reducera med 2 miljarder. Vi vill att det av regeringen föreslagna anslaget till programländerna om 4 miljarder skall portioneras ut under en tvåårsperiod. I mottagarländerna vet man vad man har att vänta under de närmaste två åren, och man inser samtidigt att vi svenskar inte finner oss i att fortsätta en hjälp som ger så dåliga resultat som hittills. Vi vill också dra ned på biståndet till SAREC-forskning och till skuldlättnadsåtgärder med 600 milj.kr. Vi anser vidare att SIDA och flera andra biståndsorganisationer måste rationalisras och effektiviseras. Vi föreslår en nedskärning av anslagen med drygt 100 miljoner. I gengäld vill vi höja biståndsanslaget till Öst och Centraleuropa med 1 miljard, dvs. en fördubbling i förhållande till regeringens förslag. Jag ber att få återkomma till det anslaget i en senare debatt. Herr talman! Jag inser mycket väl att en isolerad svensk förändring av biståndspolitiken inte ger så stor effekt, men med tanke på mottagarländernas stora respons för svenskt bistånd och med tanke på den image svenskt bistånd har i givarländer runtom i världen skulle en svensk markering troligen uppmärksammas och även följas av andra givarländer. Andra länder skulle få sig en tankeställare när världens ledande biståndsnation börjar ifrågasätta sin gamla policy. Det som många anser är utvecklingsländernas allra största problem i dag är de otroligt stora skulder som man ådragit sig till givarländerna och till internationella organisationer. Sverige har avskrivit stora delar av de fordringar som vi har haft. Om vi kunde förmå övriga givarländer att göra detsamma, skulle mycket vara vunnet för u-länderna. En förändrad handelspolitik är också nödvändig. Man kan inte hjälpa fattiga länder att bygga upp ett jordbruk och sedan beslå deras eventuella export med sådana handelshinder att de inte kan få avsättning för sina varor. Det är inte att undra på att utvecklingen blivit som den blivit, dvs. ofta ingen alls. I många i-länder fredar man sitt samvete med att ge ett visst bistånd, olika stort i skilda länder, men när man sedan inför handelshinder för u-ländernas produkter, är det egentligen ett formidabelt hyckleri som det handlar om. Ett tredje problem -- nog så väsentligt -- är befolkningsexplosionen. Detta är ett problem som måste prioriteras av FN:s organisationer. År 1970 1988 till 5,1 miljarder. Den anses komma att öka till 2020. Siffrorna säger väl egentligen allt. Hungersnöden ökar, miljön förstörs, motsättningar mellan folkgrupper ökar -- ja, det mesta kan bli kaos om vi ingenting gör. Gör därför någonting nu. Förändra biståndspolitiken nu. Omvärlden -- både givare och mottagare -- hör oss. Herr talman! Med det jag nu har sagt yrkar jag bifall till våra reservationer 4, 19, 20, 22--27 och 94. Jag yrkar samtidigt avslag på utskottets hemställan under dessa moment. Om reservationerna 3, 11, 12, 18 och 21 bifalls, medan reservationerna 4, 19, 20 och 22--27 avslås, yrkar jag att den totala medelsramen under moment 94 minskas med 194 milj.kr. och fastställs till 14 266 milj.kr.

Herr talman! Jag är utomordentligt stolt över den skicklighet varmed svenska biståndsarbetare i SIDA, SAREC, BITS, andra organisationer och multilaterala instanser har arbetat för att främja de biståndspolitiska målen. Det är ett utomordentligt skickligt arbete som utförs på fältet av svenskar i stora delar av världen. Då säger Lars Moquist att fattigdomen ökar. Herr talman! Lars Moquist har litet grand missuppfattat hur man skall mäta effektiviteten av bistånd. Vi avgör inte genom Sveriges bistånd huruvida världen blir fattigare eller mindre fattig. Vi kan motverka en fattigdom och medverka till en utveckling för att nå våra mål. Det är målet med vårt bistånd. Tanken att Alf Svensson skall göras ansvarig för tillståndet i världen får Lars Moquist fundera över en gång till.
Herr talman! Daniel Tarschys säger att biståndet som har gått till de fattiga länderna har inneburit att man inte har motverkat fattigdom och annat.

Då får man inte dra den slutsatsen att allt bistånd har varit mycket lyckat. Daniel Tarschys menar att SIDA har gjort utomordentliga insatser, men vi behöver bara läsa i pressen litet då och då för att upptäcka att allt inte har varit så förtvivlat bra.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att allt inte har varit bra. Bistånd är en svår uppgift. Det finns misslyckanden i bistånd liksom det finns misslyckanden i all mänsklig verksamhet. Om man tittar på svenska investeringar i näringslivet kan man också räkna ut att kanske en tredjedel har varit helt misslyckade, en tredjedel har varit sisådär och en tredjedel har varit framgångsrika. Alla aktiva stora satsningar innebär självfallet risker för felsatsningar. Det är ett viktigt inslag i årets biståndsproposition att man nu lägger mycket stor vikt vid erfarenhetsåterföring, utvärdering och utveckling av biståndet. Det är någonting som vi har behov av att föra vidare, men vägen mot att förbättra biståndet kan inte vara att strypa biståndet. Det är där som den grundläggande skiljelinjen går mellan Ny demokrati och övriga partier här i riksdagen.
Fru talman! Jag kan instämma i det sista Daniel Tarschys sade. Det är mycket viktigt att markera detta. Jag redovisade tillståndet i de s.k. u-länderna och hur klyftan har ökat, de har blivit fattigare. De rika länderna tjänar fortfarande på u-länderna. Folkpartiet liberalerna har ju tidigare år förespråkat en u-landspolitisk utredning, om jag inte har alldeles fel. Man har drivit detta därför att man precis som vi har ansett att det inte räcker med bara biståndspolitik. Vi måste också se över många andra frågor, t.ex när det gäller handelsvillkoren, de transnationella företagen osv. Dessa ingår som mycket viktiga delar och är också mycket avgörande för utvecklingen i u-länderna. Kan utskottets ordförande lämna ett besked om varför -- om jag nu har rätt i att också ni har drivit den här frågan tidigare -- ni nu helt plötsligt när ni har kommit i regeringsställning går ifrån denna uppfattning? Har kravet om en utredning där man tar ett helhetsgrepp över bistånds och u-landspolitiken blivit inaktuellt? Det är ju en sådan som måste till för att vi på ett bättre sätt skall kunna hjälpa dessa länder. Varför har ni gått ifrån detta? Det står i utskottsbetänkandet i en mycket kort motivering att utredningar brukar bli långvariga, men det är väl egentligen struntprat. Man kan även göra en kort och effektiv utredning på det här området. Jag skulle vilja ha ett svar av utskottsordföranden.

Fru talman! Det där låter mycket vackert, Daniel Tarschys, men verkligheten är en helt annan. Jag redovisade en siffra som visar att om u-länderna fick fullt tillträde till i-landsmarknaden skulle de tjäna 100 miljarder dollar om året i ökade exportinkomster. Det är nästan dubbelt så mycket som de får i bistånd. Var är den vackra frihandelstanken? Den har Daniel Tarschys och hans parti och andra partier talat om i de 21 år som jag har suttit i den här kammaren. Tillståndet för uländerna blir ju värre. Protektionismen gentemot u-länderna ökar. Dessutom, Daniel Tarschys, är ni ju ivriga förespråkare för ett medlemskap i EG. Det kommer inte att förbättra frihandeln för uländerna. Det kommer tvärtom att ytterligare försvåra för uländerna att komma in på EG-ländernas marknad. Det är en sak att ge uttryck för önsketänkande, men verkligheten är en annan, och det är den vi skall hålla oss till.
Fru talman! Det gläder mig att få höra en så stark plädering för frihandel från Bertil Måbrink. Det är inte alltid som Vänsterpartiet har varit anhängare av den linjen. Jag spårar här en omvändelse i riktning mot en mera liberal syn på världsekonomin. Den är välkommen. Om man önskar främja frihandel -- inte bara i Sverige, utan även i andra länder i Europa, i den rika världen -- är det lämpligt att samverka med andra länder i den rika världen för att driva på i frihandelsvänlig riktning. Sverige gör detta i olika sammanhang, t.ex. i GATT och OECD, och Sverige har stora utsikter att göra det i Europeiska gemenskapen. Om man däremot stänger in sig i sitt eget hörn och inte deltar i internationellt ekonomiskt eller politiskt samarbete, har man, Bertil Måbrink, mycket små möjligheter att påverka den rika världen i frihandelsvänlig riktning.

Fru talman! Det är inte första gången i denna kammare som det uppstår problem genom att Ny demokrati utnyttjar sin vågmästarställning. Daniel Tarschys frågar mig hur socialdemokratin kommer att agera i ett fall när Nydemokraterna av taktiska skäl väljer att stödja oss och vår reservation, och den reservationen vinner med deras stöd, och de sedan inte skulle rösta på våra förslag till ökningar eller andra sätt att göra omfördelningar. Det är en bra fråga. Jag förstår att Daniel Tarschys ställer frågan. I 99 % av fallen har Ny demokrati i kammaren stött regeringen och inte Nu har vi denna situation, och jag vill gärna, fru talman, göra följande klargörande. Våra reservationer skall naturligtvis ses i ett sammanhang. Vi har föreslagit ökningar av vissa anslag och gör motsvarande minskningar av andra. Vi tycker att det är fel att sänka anslaget för de fattigaste länderna Tanzania och Moçambique, och därför har vi tagit de pengarna från ett annat anslag. För oss är naturligtvis enprocentsmålet viktigt och även helheten när det gäller den totala biståndsramen. Vi kommer inte att tillåta att Ny demokrati fläckar ned denna helhet. Därför kommer vi att vid en eventuell votering att avstå från att rösta på reservation 3 om vi förlorar omröstningen angående reservationerna 1 och 2. Det är mitt svar till Daniel Tarschys. Man skall inte söka strid i onödan om t.ex. demokratin, Daniel Tarschys. Det jag har vänt mig mot är inte att vi skulle ha en annorlunda syn på demokrati -- där kämpar vi tillsammans -- utan att regeringen påstår att den är bättre och att i detta avseende är det en ny politik än tidigare. Det kallar jag för falsk deklaration och hyckleri, och jag har vänt mig mot detta med vissa exempel. Låt oss inte ta för mycket strid om detta. Vi är ändå eniga om själva färdriktningen. Vi kan däremot diskutera hur vi skall främja demokratin. Jag vill inte göra en så stor sak av detta. Vi socialdemokrater kommer inte att tillåta att Ny demokrati fläckar ner biståndet och vår politik i detta avseendet.
Fru talman! Jag välkomnar dessa besked från Pierre Schori. Det gläder mig att ni inte avser att fullfölja vissa av era yrkanden. Några var olämpliga att komma med från början, t.ex. minskningen med Det är pengar som kan få flerdubbel effekt. Sådana åtgärder vidtas i multilaterala sammanhang, där man med hjälp av de insatser som görs kan få hävstångseffekter. Det här en politik som inte riktigt stämmer överens med de frågor som Pierre Schori ställde alldeles nyss till biståndsminstern. Men det kan herrarna göra upp om på ett senare stadium. Jag tycker nog att Pierre Schori slog litet till reträtt när det gällde demokratin. I sitt första anförande recenserade han regeringens syn på demokratifrågorna och tyckte att det var en torftig doktrin som presenterades i budgetpropositionen. Nu låter det mera som att det inte är en torftig doktrin utan att det är samma doktrin som Socialdemokraterna har drivit i alla år. Felet med regeringen är att man påstår att man är originell. Torftigheten delas tydligen över hela brädet mellan partierna. Jag tycker att det finns en ganska klar accentskillnad mellan den mera vidsträckta famn som Socialdemokraterna har öppnat mot olika regimer, rörelser och ledare över hela världen och den något mera sparsmakade hållning som regeringen nu intar. Regeringen ställer faktiskt högre krav -- ribban placeras högre -- och ger därmed viktiga signaler till Sveriges samarbetsländer, dvs. att Sverige fäster oerhörd vikt vid att dessa länder lever upp till demokratins krav och kraven på respekt för grundläggande mänskliga rättigheter.